Herr talman! Sotiris Delis har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att Migrationsverkets asylhantering ska bli mer kostnadseffektiv. Regeringen har tagit flera initiativ för att Migrationsverkets asylhantering ska bli mer kostnadseffektiv. En av åtgärderna var att redan i regleringsbrevet för budgetåret 2016 ge Migrationsverket i uppdrag att förkorta handläggningstiderna och öka produktiviteten för asylansökningar såväl på kort som på lång sikt. Migrationsverket har därefter beslutat om ett nytt arbetssätt för handläggning av asylärenden samt om avarbetningsåtgärder. Utfallet har blivit förbättrad produktivitet. Tvärtemot vad Sotiris Delis anger visar Migrationsverkets senaste prognos att produktiviteten ser ut att öka jämfört med både 2015 och 2014 samt ligga på ungefär samma nivå som de två åren dessförinnan. Ökningen jämfört med de två senaste åren sker trots att det finns flera faktorer som påverkar produktiviteten negativt. Migrationsverket hanterar till exempel sedan den tillfälliga lagens ikraftträdande två parallella lagstiftningar, vilket ökar komplexiteten i handläggningen. Även regeringens satsningar i form av ökade medel, som möjliggjort att Migrationsverket på kort tid har kunnat genomföra nödvändiga och kraftiga personalförstärkningar, har initialt en negativ inverkan på produktiviteten. Migrationsverket bedömer att vidtagna åtgärder kommer att medföra ytterligare produktivitetsökningar under de kommande åren. Regeringen har vidare vidtagit åtgärder för att med bibehållen rättssäkerhet öka förutsättningarna för asylsökande som överklagat Migrationsverkets beslut att få ett snabbt slutligt avgörande för att därigenom förkorta vistelsetiderna i Migrationsverkets mottagande. Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen och Domstolsverket har fått i uppdrag att fortsätta att effektivisera handläggningen av asylärenden och asylmål just i syfte att uppnå förkortade vistelsetider i mottagningssystemet. Sotiris Delis framför att Migrationsverket felaktigt tar på sig hela utredningsansvaret i första instans av asylprocessen. Som i andra förvaltningsärenden ligger bevisbördan i princip på den sökande. Migrationsverkets utredningsansvar i asylärenden är emellertid mycket omfattande, vilket framgår av allmänna förvaltningsrättsliga principer, förarbetena till utlänningslagen samt avgöranden från Migrationsöverdomstolen och Europadomstolen. För att fortsätta med effektiviseringen av asylprocessen avser regeringen att vidta ytterligare åtgärder under 2017. Dessa bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Enligt riksdagens utredningstjänsts rapport gällande kostnader för Migrationsverkets handläggningstider kostade mottagandet av asylsökande hela 17 miljarder för de 100 000 som är inskrivna hos Migrationsverket. Beloppet beror på hur man väljer att ange de rörliga kostnaderna på mellan 5,8 och 16,6 miljarder kronor. När det gäller de rörliga kostnaderna menar jag att man kan göra effektiviseringar. Statsrådet berörde inte en enda siffra i sitt svar till mig, vilket innebär att jag nödgas att ta upp några problem med Migrationsverkets verksamhet. Jag önskar få dem kommenterade. Migrationsverket prioriterar nu asylärenden med sannolika bifall. Det går snabbare, vilket förklarar de ökningar i antal avgjorda ärenden som ministern hänvisar till. Det gör också att andra ärenden blir liggande, och det gäller typiskt sett mer komplexa ärenden. Därmed kan vi förvänta oss en försämrad produktivitet framöver. Dagens förbättring kan alltså förväntas sväljas av en försämring. Hur kommenterar statsrådet det? Migrationsverket har anställt motsvarande 2 000 nya årsarbetskrafter inom loppet av ett år och fått mycket kraftigt ökade resurser. Om inte detta leder till fler avgjorda ärenden med kvalitet vore det något av en skandal. Vad gör statsrådet rent konkret för att möta dessa förstärkningar med ökad effektivitet? Herr talman! Utfärdandet av arbetstillstånd är en viktig del av Migrationsverkets verksamhet. Vi hör dock upprepade berättelser om långa väntetider som drabbar enskilda och påverkar företag negativt. Detta är inte rimligt i dagens läge. Man måste få verksamheten med arbetstillstånd att fungera, inte minst med tanke på de stora resurstillskott Migrationsverket har fått. Vad gör statsrådet för att säkerställa detta? I en internrapport från i somras rörande Migrationsverket angavs att genomsnittet för avgjorda ärenden per årsarbetare på en asylenhet endast var omkring ett i veckan. Detta ska jämföras med Finland, där motsvarande siffra uppges vara fyra ärenden per vecka. Nu talar statsrådet om förbättrad effektivitet, vilket förstås är positivt, även om det i alla fall delvis kan förklaras med en prioritering av ärenden med sannolika bifall. Mot denna bakgrund är min fråga: Vilken är 2016 års siffra vad gäller antalet avgjorda ärenden per årsarbetare och vecka på asylenheterna?
Herr talman! Migrationsverket fattar fler beslut än vad man någonsin har gjort. I år har man fattat över 100 000 beslut - jag skulle tro att antalet kommer upp i 115 000. Förra månaden, november, fattade Migrationsverket 15 000 beslut, vilket är all-time-high för asylärenden. Sotiris Delis påstår att produktiviteten har fallit, men det är ju precis tvärtom. Detta är fel. Produktiviteten har ökat. Han efterfrågar siffror om antalet avgjorda asylärenden per årsarbetare, vilket är vårt sätt att mäta effektiviteten. Låt mig då dra dessa siffror, så att vi kan få med dem i riksdagens protokoll. Nu talar vi om antalet avgjorda asylärenden per årsarbetare. År 2013 var det 57. År 2014, som var Alliansens sista år, var det 49. År 2015 präglades, som Sotiris Delis vet, av ett stort mottagande, och man fick ägna sig åt att ordna boende till väldigt många människor. Antalet för 2015 var 40. Antalet för 2016 är 57, vilket innebär att vi är tillbaka på 2013 års siffror. Prognosen för 2017 är 61 avgjorda asylärenden per årsarbetare. I år har vi sett en kraftig ökning av produktiviteten, både i förhållande till Alliansens sista år, 2014, och till 2015. Så är det med siffrorna. Jag skulle vilja säga att detta är ganska remarkabelt, eftersom ökningen av produktiviteten sker samtidigt som vi har gjort väldigt många nyanställningar. Det tar tid för de nya att börja kunna fatta egna beslut och komma in i verksamheten, men trots detta har vi i år fått en ökad produktivitet. Detta gäller även för den totala delen. Antalet som sitter och väntar på att få sina asylbesked har minskat kraftigt. I början av året hade vi 150 000 som satt och väntade; nu ligger vi nedemot 80 000 - siffran för november var 81 000. Vi betar av de köer som uppstod förra året. Den genomsnittliga handläggningstiden ligger på 10,8 månader. Vi ska nog vara beredda på att den kommer att öka något ytterligare. Så ser situationen ut. I år har den minskade inströmningen av asylsökande medfört att kostnaderna för Migrationsverket har blivit mycket lägre än vad man tidigare har trott. Jag kunde lämna tillbaka 6 miljarder kronor till finansministern i årets budget. Detta är pengar som Migrationsverket inte behövde använda sig av, eftersom antalet som kommer hit har minskat i förhållande till den tidigare prognosen. Problemet just nu, skulle jag vilja säga, är egentligen inte produktiviteten på Migrationsverket eller hur man handlägger ärendena. Problemet just nu är att det är alltför många som blir kvar på boendena och som inte kommer ut i kommunerna. Just nu är det lite drygt 20 000 som har uppehållstillstånd men som inte har kommit ut i kommunerna. Där kan också Sotiris Delis göra en insats, eftersom det framför allt är moderata kommuner som släpar efter i sitt mottagande. Om Sotiris Delis vill utöva ett ledarskap i denna fråga - om han vill se till att detta fungerar bättre och att statens kostnader blir mindre - handlar det om att se till att kommunerna tar emot dem som nu har fått uppehållstillstånd.
Herr talman! Jag var här tidigare, när statsrådet debatterade med mina kollegor, och hörde exakt samma argument: Gå hem, Moderaterna, och gör jobbet! Det är mycket märkligt att statsrådet inte lyssnade på mina kollegors noteringar och analyser. Jag vågar påstå att antalet socialdemokratiska kommuner i Sverige som bryter mot detta - något som statsrådet vägrar att kommentera - är större än antalet moderata motsvarigheter. Jag envisas med att stanna kvar vid att det i den här processen finns mycket pengar som vi måste hantera effektivt, och ett nöjt och optimistiskt statsråd gör mig ännu mer misstänksam. Bland annat ökar kostnaderna för offentliga biträden. Här har Moderaterna föreslagit ett tak på åtta timmar för arvode i första instans till offentliga biträden - detta för att öka kostnadskontrollen. Jag är osäker på vad statsrådet anser om detta förslag från Moderaterna. Det får statsrådet gärna berätta här och nu. Jag undrar också vad statsrådet gör för att minska kostnaderna för offentliga biträden i asylprocessen. Lika viktigt som effektivitet, om än inte viktigare, är kvalitet i asylprövningen. Här finns det brister hos Migrationsverket, vilket regeringen själv har påpekat i sin budgetproposition för 2017. Man är bra på till exempel service och bemötande, men man är mindre bra vad gäller utredningsdjup och bevisvärdering i asylärenden. Vad gör statsrådet för att säkerställa kvaliteten i asylprövningen? Självklart är detta alltid viktigt, inte minst med tanke på det stora antal ärenden som Migrationsverket nu har haft, och fortfarande har, att hantera. Herr talman! Sammantaget är min bild fortsatt att det finns ett stort utrymme för förbättrad effektivitet och en mer ändamålsenlig organisation vad gäller Migrationsverket. Min undran är om regeringen är beredd att gå i en sådan riktning och att göra en sådan översyn som skulle behövas. Är statsrådet i så fall beredd att ta till sig av de förslag som jag hänvisar till?
Herr talman! Jag påpekade bara att den viktigaste insats Sotiris Delis kan göra om han vill göra en insats för att minska statens kostnader är att underlätta för kommunerna att ta emot dem som har fått uppehållstillstånd, så att de kan komma ut i kommunerna. Vi har, som sagt, över 20 000 människor som sitter på Migrationsverkets boenden. Det är framför allt moderata kommuner som inte levererar, både historiskt sett och nu. Jag är från Skåne och känner kommuner som Vellinge väldigt väl. Här har vi Lidingö, Täby och Danderyd och så vidare, som historiskt sett inte har velat göra någonting. De har till och med gjort det till en del av sin politik att inte ta emot asylsökande. Dessa kommuner har dessutom försvårat för sig själva när de har gjort sig av med sina kommunala bostadsbolag, så att de inte ens har det bostadspolitiska verktyget kvar för att kunna lösa problemet. Täby är en kommun där man knappt har byggt någonting på tio år, och där man även för tio år sedan sa nej till att över huvud taget ta emot asylsökande. Pengarna från välfärdsmiljarderna - dessa 10 miljarder - vill de ha, men de vill inte göra vad de ska för att ta emot flyktingar. Produktiviteten i asylhanteringen har ökat, som sagt. Jag redovisade de siffrorna för Sotiris Delis. Produktiviteten är högre i dag än under Alliansens sista år. Vi ser framför oss en ökad produktivitet också under 2017. Sotiris Delis påstår att man har prioriterat enkla ärenden som man kan bifalla. Bifallsandelen ligger på 59 procent, och det är ingen uppseendeväckande siffra. Det är väldigt stora grupper av syrier som prövas, och de får till 100 procent bifall i de fall som prövas. Så det är ingen uppseendeväckande siffra. Ser vi framåt är det nog inte någon faktor som kommer att spela in. Slutligen när det gäller rättssäkerheten vill jag inte försämra den i dessa asylärenden. Det är vad det hade inneburit om vi hade gått Moderaternas väg.
Herr talman! Statsrådet fortsätter att bolla över regeringsansvaret till oppositionen. Han säger till oss: Si och så gjorde ni när ni hade regeringsmakten. Men frågan är: Vad gör ni nu när ni har regeringsmakten? Migrationsverket är i behov av en nystart. Det är nu ett antal månader sedan generaldirektör Anders Danielsson slutade. Vad är tidsperspektivet för att få en ny generaldirektör på plats för denna viktiga myndighet? Det finns ett värde med en ordinarie myndighetschef som tar itu med de strukturreformer som så väl behövs. Avslutningsvis vill jag tacka statsrådet för diskussionen i ett angeläget och kritiskt ämne. Jag hoppas att statsrådet och regeringen är beredda att lyssna samt att - där det är motiverat - vara prestigelösa för att möta de utmaningar som vi har framför oss. Jag vill passa på att tillönska statsrådet, kollegorna i kammaren samt talmannen och presidiet allt gott inför de kommande jul och nyårshelgerna.
Herr talman! Jag vill också tacka för debatten och än en gång peka på att Migrationsverket i år fattar fler beslut än man någonsin har gjort tidigare, uppemot 115 000 beslut. Bara i november har man fattat 15 000 beslut - all-time-high. Produktiviteten ökar. Produktiviteten är högre nu än vad den var under Alliansens sista år. Prognosen framöver visar att produktiviteten kommer att öka ännu mer. Detta är särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av att man har anställt väldigt många nya medarbetare på Migrationsverket. Trots det har, som sagt, produktiviteten fortsatt att öka. Jag är inte beredd att försämra rätten till rättsliga biträden på det sätt som Moderaterna har föreslagit. Det är särskilt viktigt nu att upprätthålla rättssäkerheten. Dessa avgöranden kan gälla liv eller död för människor, och de måste ha möjlighet till ett bra rättsligt stöd under processen. Därför är jag inte beredd att gå den väg som Moderaterna anvisar när det gäller rättsliga biträden. Allra sist vill jag önska Sotiris Delis en riktigt god jul och ett gott nytt år. Detsamma vill jag också önska talmannen med presidiet och alla som jobbar i kammaren i dag.